Herr talman! Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag som försvarsminister är beredd att vidta för att åstadkomma ett moratorium i den pågående avvecklingen till stöd för Materielutredningens och Försvarsberedningens handlingsfrihet. Regeringen har i inriktningen för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016 till och med 2020 tydligt fastslagit att befintlig tekniskt och operativt relevant materiel med kvarvarande livslängd inte avvecklas utan att en justering av relevant krigsförbandsspecifikation först prövats, enligt regeringsbeslut 7 från den 25 juni 2015. Motsvarande inriktning har även getts till Försvarets materielverk, enligt regeringsbeslut 8 från den 25 juni 2015. Innebörden av inriktningen är att den potentiella nyttan av användbar överskottsmateriel ska övervägas nogsamt före eventuell avveckling. Driftsättningen av förbandsmateriel till det återuppsatta kustrobotbatteriet utgör ett exempel på hur användbarheten av materiel som inte är förbandsatt kan omvärderas. Min bild är att sådana analyser sker löpande i Försvarsmakten. Myndigheten redovisar därtill förestående avvecklingar i sitt årliga budgetunderlag, vilket ger regeringen möjlighet att pröva planerade åtgärder mot den styrning som lämnats i inriktningsbeslutet.
Herr talman! En av de första interpellationer som jag lämnade in som riksdagsledamot för 15 år sedan handlade om de fasta kustbatterierna som var placerade utmed Sveriges kuster. Inte minst i Skåne fanns det rikligt med sådana. Det var tämligen moderna anläggningar som var uppförda för investeringar motsvarande miljarder kronor. År 2002 fattades det beslut om att avveckla dem. Jag ringde då till regiondirektören för Fortifikationsverket i Kristianstad och frågade: Vad kostar det att avveckla Erstabatteriet i Trelleborg? Han förklarade att man skulle fylla ut med matjord, asbestsanera och göra olika handpåläggningar. Han hade precis fått in ett anbud på 30 miljoner kronor. Jag frågade då: Vad är hyran för Försvarsmakten avseende det här batteriet? Den uppgick till 300 000 kronor inklusive underhåll. Herr talman! Innebörden är att vi avvecklade denna förhållandevis moderna materiel till en kostnad motsvarande 100 årshyror. Det var en parentes. Jag kan konstatera att försvarsministern inte direkt svarar på min fråga om ett moratorium. Han hänvisar till ett regeringsbeslut där det står att "befintligt, tekniskt och operativt relevant materiel med kvarvarande livslängd inte avvecklas utan att en justering av relevant krigsförbandsspecifikation först prövats". Herr talman! Det är inte vad jag skulle vilja kalla ett moratorium. Medan vi står här och talar håller man till exempel på att vattenfylla ett mycket stort bergrum ute vid Barkarbyfältet. Det är ett bergrum som inte längre används av Flygvapnet men som likväl in i dessa dagar används av Livgardet för förvaring av materiel på ett skyddat sätt. I tidningarna pågår det just nu en debatt om ubåtshamnen på Gotland, närmare bestämt i Fårösund. Försvarsmakten lämnade den hamnen för sex sju år sedan. Man hävdade att sundet var för grunt för de nya Visbykorvetterna. Man skulle först etablera sig i Kappelshamn, och sedan i Slite. Det blev ingenting av det - jag och försvarsministern har diskuterat detta tidigare i de här talarstolarna. Nu vill man komma tillbaka till det man lämnade för sex sju år sedan. Jag skulle kunna göra en mycket lång lista över exempel på avvecklingar som borde ha varit ogjorda i det svenska försvaret. Nu har vi en materielutredning som ska titta på i vilket tillstånd vår materiel och infrastruktur befinner sig. Vad behöver vi spara för framtiden? Vad kan avvecklas? Slutsatsen av den utredningen ska gå rakt in, utan föregående remissrunda, i Försvarsberedningen, som sedan ska göra de politiska prioriteringarna. För att vi då inte, på nytt, ska göra misstaget att avveckla något som det senare kommer att visa sig att vi behöver menar jag att man under den här betänketiden borde stoppa all pågående avveckling inom Försvarsmakten. Jag förstår att ministern inte delar denna min bedömning. Han hänvisar dock till ett återuppsatt kustrobotbatteri. Det gäller de två tunga kustrobotarna på lastbil som togs fram under förra året. Är det kustrobotbatteriet verkligen förbandsatt och återuppsatt? Är det bemannat? Finns det taktisk, teknisk och ekonomisk målsättning? Finns det sensorer? Har vi utsett chef för det förbandet? Herr talman! Om inte svaret på alla dessa frågor är ja kan man knappast kalla det för ett återuppsatt kustrobotbatteri.
Herr talman! Genom åren har det nog skett mycket som man skulle kunna ifrågasätta om det över huvud taget var rimligt. Och det skedde nog mycket långt innan jag kom in i det här. När man ställs inför exempelvis en sådan fråga som ubåtshamnen i Fårösund finns det verkligen anledning att fundera på vad som hände. Nu har Försvarsmakten ändå, via Fortifikationsverket, agerat för att återföra hamnen till Försvarsmakten. Problemet är att det enligt regelverket är myndigheten som ska hantera det, och om det inte går att komma överens ska ett expropriationsförfarande ske. Innan man kan gå in i en expropriationssituation måste man ha gjort försök att komma överens frivilligt. Om det inte har gjorts kan man inte gå vidare. Sedan ska Försvarsmakten skicka en ansökan till regeringen, och regeringen ska ta ställning till frågan. Om regeringen säger ja till expropriation går ärendet vidare genom möjlighet att ansöka om detta till Mark och miljödomstolen, som ska ta ställning till det här. Det är en lång och omständlig process. Jag hoppas att staten ska kunna återfå ubåtshamnen. Men de regelverk som finns gäller. Alla ska förhålla sig till dem. Det går inte att göra på särskilt många andra sätt än man nu gör. När det gäller kustrobotbatteriet deltog man med det vid den övning som var för en tid sedan och som jag själv besökte. Widman har rätt i att det är ett kustrobotbatteri som är under förbandsättning. Så är fallet. I regleringsbrevet för 2017 står det: "Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2018 redovisa hur fördelning av materiel har gjorts mellan krigsförbanden inklusive hemvärn och förbandsreserven. Materiel som bedöms vara teknisk och operativ relevant men som inte fördelats till krigsförband eller förbandsreserv ska ingå i materielreserven. När Försvarsmakten avvecklat materiel istället för att placera den i materielreserven ska detta motiveras. En avvecklingsplan för den materiel som efter fördelning bedöms vara övertalig ska redovisas." Man har skärpt upp det hela och skapat ett krav på eftertänksamhet. Det ska ske en ordentlig prövning när man tar den här sortens beslut. Syftet är naturligtvis att materiel i förråd och så vidare ska prövas noggrant innan det tas några avvecklingssteg. Det här diskuterades i förra Försvarsberedningen och har sedan följts upp i det här regleringsbrevet.
Herr talman! Jag är medveten om den aktuella situationen när det gäller vår möjliga etablering av marinstridskrafter i Fårösund, men det är inte det som är min fråga. Jag använde detta enbart som ett exempel på hur många ogenomtänkta avvecklingar som genomförs. Tar man i beaktande att avvecklingen av Fårösund skedde så sent som någonstans 2008, 2009 måste man förstå att materielsystem och infrastruktur från 80 och 90talen och kanske till och med 70-talet är oändligt mycket lättare för myndigheten att anse som irrelevanta. Men om avvecklingen fortsätter kommer det inte att bli någon handlingsfrihet vare sig för materielutredningen eller senare för Försvarsberedningen, och fler barn kommer att ha följt med badvattnet ut i avloppssystemet. En förutsättning för ett moratorium är emellertid att man från början vet vilken materiel man har. Jag tror att den nyss avslutade logistikutredningen under Ingemar Wahlberg föreslog regeringen att det ska göras en fysisk inventering av Försvarsmaktens materiel inklusive infrastruktur. Eftersom detta är så nära förknippat med frågan om moratorium vill jag på nytt fråga statsrådet om det är så att regeringen tänker villfara denna rekommendation, detta förslag, från logistikutredningen eller inte. Det är som sagt en förutsättning för att man ska kunna frysa pågående avvecklingsverksamhet under en kortare tid. Jag är glad att försvarsministern öppet redovisar att vi ännu inte har kunnat förbandssätta det nya kustrobotbatteriet. Därmed är det väl inte korrekt, som försvarsministern uppgav i sitt svar till mig, att detta förband nu har blivit återuppsatt.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att det som sker nu när det gäller kustrobotbatteriet är en process av förbandssättning. Det ska förbandssättas och tas i bruk fullt ut. När det gäller logistikutredningen är den pågående. Utredningen har presenterats för regeringen, och vi kommer efter beredning att återkomma med besked om vad vi gör med de olika punkterna i den. Jag avser inte att redovisa någon delbit ur utredningen, utan det gör vi samlat när vi är klara med hela processen. När det gäller materiel och anläggningar av olika slag tar det ju lång tid att både beställa materiel och uppföra anläggningar. Det är långa ledtider inom materielförsörjningen, och det betyder att det kan dröja flera år innan de beslut vi fattar i dag kan generera operativ effekt. För att öka den operativa förmågan redan innevarande inriktningsperiod är vi hänvisade till användning av den materiel vi redan förfogar över. Jag har förståelse för åsikten att vi måste värna om den materiel vi har. Det är därför vi har utformat direktiven så att vi skärper kraven på att bevara befintlig materiel och att man ska ha oerhört goda motiv för eventuell avveckling. Man behöver ju inte stänga dörren för precis allting som bör ske när det gäller de här delarna. Däremot bör man kunna redovisa goda skäl i sammanhanget. Utredningen om Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov, som leds av Ingemar Wahlberg, har i uppgift att beskriva just det långsiktiga materielbehovet samt hur man ska prioritera och effektivisera materielförsörjningen i framtiden. Det handlar framför allt om de stora materielprojekten och de stora reinvesteringsprojekten. Dimensionerna är alltså lite grann i olika härad. Den här utredningen är inte främst avsedd att slå vakt om och klara ut avvecklingsfrågorna som den här debatten handlar om, utan här handlar det om omfattande materiel för att hantera framtida utmaningar. Men, okej, man kan alltid värdera in olika saker i olika sammanhang. Utredningsbetänkandet ska redovisas i februari 2018, och det kommer som sagt att ligga till grund för Försvarsberedningens arbete. Beredningens rapport presenteras i maj 2019. Allt detta arbete syftar till att stärka den operativa förmågan under nästa försvarsinriktningsperiod från 2021 och framåt. Fokus kommer att ligga på de investeringar som just nu görs och de som planeras framöver. Jag tror alltså att det finns enkla och kostnadseffektiva sätt att göra mycket. Kustrobotbatteriet var en helt korrekt och bra åtgärd, och deltagandet i övningen med batteriet gav också en bra säkerhetspolitisk signal i sammanhanget. Det handlar också om att se över om vi kan göra liknande saker på andra områden med andra system som vi har bevarade inom Försvarsmakten och på det sättet öka den operativa förmågan. Vi bör också agera utan att det för den skull har alltför mycket bäring på olika utredningar som genomförs. Men det uppdrag som vi har lagt på myndigheterna är att värna befintlig materiel och vara försiktig med avveckling. Det ligger ett allvar bakom detta, och det är inlagt i både regleringsbrev och inriktningsbeslut. Det är direktiv som regeringen mycket tydligt har ställt sig bakom och uttalat som inriktning för myndigheternas arbete.
Herr talman! Jag ska villigt erkänna att de regeringsbeslut, 7 och 8, som har fattats här gör utrymmet för avveckling något snävare. Men det är som jag tidigare har varit inne på inte något moratorium. It's close, but it's no cigar. Sedan är det ju så, precis som försvarsministern framhåller, att alla regeringar som jag har hunnit uppleva har ägnat sig åt mer eller mindre omedveten avveckling av materiel som säkert hade kunnat göra nytta även framöver. Visst, det må vara att den nya materielutredningen i huvudsak ska titta på materielförsörjningen, det vill säga den försörjning av materiel som ska in i Försvarsmakten. Men jag hoppas att utredningen tar ett helhetsgrepp och väger av behovet av nyanskaffning mot den materiel som redan i dag finns i Försvarsmakten och som kan vara tillräckligt bra, som det brukar heta. Jag tycker inte att jag fick ett tydligt svar från försvarsministern på frågan om inventering av den fysiska materielen. Det är som sagt en förutsättning att man vet vad man har för materiel innan man tillåter avveckling. Nu har vi en offentlig utredning som har föreslagit att det ska ske en fysisk inventering av materiel och infrastruktur, men jag uppfattar det som att försvarsministern inte vill lämna något besked i den delen och det, herr talman, smärtar mig.
Herr talman! Nu sa ju jag det som normalt sett är förhållningssättet i samband med den här typen av utredningar. Den här utredningen är remisshanterad och kommer att vara föremål för regeringsberedning. Vi ska då ta ställning till alla de förslag som ligger i utredningen. Utifrån det redovisar vi sedan uppfattningen i de olika ståndpunkterna. Jag har intagit ett fullständigt förvaltningsmässigt perspektiv på detta och inte föregått slutredovisningen. Det är väl så man normalt sett gör i de här sammanhangen. När det gäller Försvarsmaktens materiel är det vi har krävt av Försvarsmakten att man tydligt redovisar vilken fördelning av materiel man har gjort mellan krigsförband inklusive hemvärn och förbandsreserv samt att materiel som bedömts vara tekniskt och operativt relevant men inte fördelats till krigsförband eller förbandsreserv ska ingå i materielreserven. Om man ska avveckla materiel i stället för att placera den i materielreserven ska det särskilt motiveras. Det är själva uppdraget. Jag menar att man i och med det också kan ha koll på utvecklingen och vad som sker i de här ärendena. Allan Widman och jag är egentligen överens i andan i den här debatten. Det är inte så att vi i grunden har några stora särskiljande åsikter i detta. Jag kommer naturligtvis att ta upp och fortsätta den här diskussionen med Försvarsmakten, och jag tänker följa upp den här debatten med en diskussion på departementet med inblandade intressenter. Jag tänker också särskilt ta upp det här med Försvarsmakten. I grunden är det ju så att vi ska använda de grejer vi har, och är vi nu i ett särskilt säkerhetspolitiskt läge måste vi vara försiktiga och tänka igenom de här bitarna. På det sättet tänker jag följa upp debatten.